Herr talman! Föreliggande utskottsbetänkande upptar till prövning studiemedelsavgifternas behandling i skattehänseende. <Utskottsmajoriteten har därvid tillstyrkt Kungl. Maj:ts proposition 81, som innebär att avdrag för sådana avgifter inte får göras vid inkomsttaxeringen. Utskottet motiverar detta sitt ställningstagande med att om avdrag skulle medges för sådana kostnader, exempelvis i form av årliga schablonavdrag, så skulle det betyda att man medgav avdrag för levnadskostna der, vilket saknar motsvarighet vid den skattemässiga inkomstberäkningen i övrigt. I anslutning till propositionen har centerpartiet väckt motioner med yrkanden om utredning av rätt till avdrag för periodiskt understöd till studerande. Den frågan tycker jag ligger litet annorlunda till. Bestämmelserna om Pperiodiskt understöd medger nu avdrag i fall då det med hänsyn till ändamålet är mindre motiverat och befogat än då det gäller föräldrarnas understöd till sina barns studier. Avdrag för sådant periodiskt understöd måste inte bara från den enskildes utan även från samhällets synpunkt sägas vara båda skäligt och rättvist. Nu föreligger ju nämligen möjlighet att erhålla avdrag för periodiskt understöd exempelvis till en son som har förvärvsarbete och som själv kan försörja sig. Men däremot inte till studerande. Man måste om man jämför dessa två fall instämma i att det finns en inkonsekvens i gällande bestämmelser. Frivilliga ekonomiska uppoffringar från föräldrarnas sida för att möjliggöra ungdomars utbildning bör skattemässigt inte behandlas med större restriktivitet än andra former av periodiskt understöd. I centermotionen har vi dessutom konstruerat avdragsrätten på så sätt att avdraget görs på skattens slutbelopp. Därigenom eliminerar man också marginalskatteeffekten som eljest skulle kunna komma att gynna de större inkomsttagarna. Herr talman! Med hänsyn till att utskottet inte har velat biträda vårt yrkande, har vi följt upp motionerna i reservation 3 som är fogad till utskottets betänkande, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till densamma.

Herr talman! Det är ganska svårt att motivera utskottets ställningstagande, om man inte också i korthet redogör för hur hela detta system är uppbyggt. Jag skall därför ta några minuter i anspråk för att säga några ord om det. Studiemedel utgår nu med 8 120 kronor per år, varav högst 1750 kronor i studiebidrag. För återstoden, alltså 6 370 kronor per år, föreligger återbetalningsskyldighet. En studerande med ett minderårigt barn under 16 år kan dessutom få ett studiemedelstillägg, vilket kan uppgå till högst 1450 kronor per år och barn. Föreligger synnerliga skäl kan extra studiemedel utgå. Studiemedel skall återbetalas med årliga avgifter med början tredje året efter det att senast utbetalda medel har utgått. I allmänhet skall återbetalning ske t.o.m. det år mottagaren fyller 50 år, d.v.s. under en tid av 20—25 år. Studeranden behöver inte betala någonting under de år han inte tjänar över 21 000 kronor i dagens penningvärde. Han kan få uppskov med betalningen under vissa förhållanden, och då kan betalningen få erläggas även efter det att han har fyllt 50 år. Ingen ränta skall utgå på lånet. Annars får ju återbetalning av lån inte avdras utan endast ränta. Metodiken är sådan att studiemedlen skall omräknas till basbelopp — lika med dem som tillämpas för ATP — nu 5800 kronor. Återbetalningarna skall omfatta lika många basbelopp som den betalningsskyldige har erhållit i återbetalningspliktiga studiemedel.

Om nämligen indexregleringen av basbelop pet medför att återbetalningen i fast penningvärde blir, som i detta exempel, ofördelaktigare än ett vanligt räntebärande konventionellt lån äger vederbörande rätt till återbäring av för mycket inbetalda avgifter. Låneräntan skall därvid antas ha uppgått till 60 procent av den vid varje tidpunkt gällande normalräntan för lån från statens utlåningsfonder. Det innebär att den återbetalningsskyldige med nu gällande låneränta, 6 procent, icke behöver betala mer än 3,6 procents ränta på återbetalningspliktiga studiemedel. Han behöver heller aldrig ställa någon säkerhet för lånen. Men vid ett konventionellt lån kan låntagaren göra avdrag för ränteutgifter och får därigenom, säger man, ett skattebortfall. Det får inte studeranden men i stället får denne åtnjuta en reducering av sin återbetalningsskyldighet och kommer därför inte i något sämre läge. Genom denna maximering av återbetalningsskyldigheten får studeranden en favör, vars värde motsvarar rätten till avdrag av ränta på studielån vid beskattningen. Han har fått en garanti som innebär att han väl kan vinna men aldrig förlora på denna indexreglering av basbeloppet. Om indexregleringen görs avdragsgill i beskattningen måste reglerna om begränsning med avseende på storleken av räntan ändras, så att nuvarande 60 procent av den normala räntan utbyts mot 100 procent. Bevillningsutskottet anser att dessa regler är mycket fördelaktiga för låntagaren-studeranden. Återbetalning enligt basbeloppet torde oftast komma att ställa sig fördelaktigare vid 3,6-procentigt lån, såvida inte basbeloppet skulle höjas alldeles onormalt. Herr talman! Vad är det nu som äger rum? Det studiesociala stödet finansieras sålunda med skattemedel. Skall det då också beviljas skattefrihet för den del av lånet som studeranden är skyldig att återbetala, vilket lån han som sagt erhåller på alldeles särskilt gynnsamma villkor? Finansministern säger nej och föreslår att studiemedelsavgifterna inte till någon del skall vara avdragsgilla vid taxeringen, och detsamma säger bevillningsutskottet och tillstyrker propositionen i detta stycke. Däremot föreslår finansministern att oguldna avgifter får dras av vid förmögenhetsbeskattningen, vilket utskottet också tillstyrker. Jag tror det kan vara värt att erinra om vad LO sade i sitt remissyttrande redan beträffande studiesociala utredningens förslag. LO framhöll då beträffande den departementspromemoria som ligger till grund för propositionen, och understryker det även nu, att de studiesociala stöden inte får ges en sådan utformning att de ogynnsamt påverkar inkomstfördelningen. Högre studier leder, framhåller LO, i regel till väsentligt högre löner än vad övriga arbetstagare i samhället kan ernå, men därtill kommer att dessa med sina lägre löner får vara med och delvis finansiera de studiesociala stöden av skattemedel, trots att de inte haft möjligheter att bedriva högre studier. Herr talman! Detta är alltså ett uttalande av den centrala ledningen för den största arbetarorganisationen i vårt land, vars medlemmar väl i stort sett inte har fått någon högre utbildning. Man kan väl därför också förstå inställningen. Stora delar av den äldre generationen har inte haft samma möjligheter som dagens ungdom, och fortfarande saknar många ungdomar möjligheter till högre studier. LO menar att samma skäl kan anföras mot införandet av avdragsrätt då det gäller studiemedelsavgifter. Det skulle ytterligare vidga inkomstklyftan i samhället och alla talar ju nu så vackert om att denna klyfta skall utjämnas. Till den rent principiella inställningen kommer att vi i vår lagstiftning har hållit och fortfarande håller starkt på att det inte får göras avdrag för levnadskostnader och inte heller för amortering vid avbetalning av skuld. I annat fall skulle vi få en svårtillämpad skattelagstiftning med många variationer. Jag finner att reservanterna tycks ha samma uppfattning härvidlag. Det enda undantaget gäller som alla vet fördyrade levnadskostnader. Vi har erinrat om att även 1960 års skattesakkunniga framhöll, att denna princip talade emot en avdragsrätt för studiekostnader. Och vad är studiekostnader i huvudsak? Jo, åtminstone för längre och dyrbarare utbildning betyder det utgifter för den studerandes bostad, föda, kläder och andra levnadsbehov under studietiden. Om detta medgavs skulle vi som brev på posten få ta emot motioner och yrkanden om motsvarande avdrag för andra grupper med liknande eller kanske ännu större behov. Nej, här måste vi hålla fast vid en klar princip även i fortsättningen. Vad frågan om avdrag för periodiskt understöd beträffar kan jag fatta mig kort om motionärernas och reservanternas yrkanden. Den frågan har diskuterats så grundligt under många år att man nu näppeligen kan anlägga några nya synpunkter på densamma. Vi vidhåller att den frågan och spörsmålet om studiekostnaderna över huvud taget har kommit i ett helt annat läge efter studiesociala reformens genomförande 1964. Därmed stadfästes, menar vi, den principen att utbildningen på såväl lågsom högstadiet skall främjas genom statliga stödåtgärder. För budgetåret 1968/69 uppgår det stödet till bortåt 500 miljoner kronor, och det kan inte vara rimligt att jämsides med denna avsevärda höjning införa rätt till avdrag för periodiskt understöd till studerande och för de studielån det här gäller. Det skulle betyda ett skattebortfall vars storlek vi inte kan bedöma men som utan tvivel är högst betydande. Dessutom skulle åtgärden verka orättvist både mellan de studerande själva och mellan dessa och övriga inkomsttagare här i landet. Vi säger att kritik visst kan riktas mot avdragen för periodiskt understöd, men då bör man rätta till det genom att avskaffa rätten till sådana avdrag i stället för att vidga den, vilket säkerligen skulle medföra en kraftig skatteflykt. Bevillningsutskottets betänkande återspeglar oppositionens vanliga oenighet. Centerpartiets och folkpartiets representanter accepterar propositionen sådan den är, medan högern ensam yrkar på ett 40-procentigt avdrag för erlagda återbetalningsbelopp. Högern och folkpartiet yrkar på en utredning om studiemedelsavgifternas och andra studiekostnaders behandling i skattehänseende, men det har inte centern velat vara med om. Folkpartiet och centern yrkar på en utredning om avdrag för periodiskt understöd till studerande men har inte kunnat enas om formen härför. På den punkten är inte högern med i betänkandet, men efter var jag förstått har högern nu hakat på där. Tydligen anser högern att det är politiskt oklokt att inte vara med även i det fallet. Centern vill emellertid att avdraget för det periodiska understödet skall göras på den slutliga skatten. Där skiljer sig centern från folkpartiet.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

Herr talman! Herr Brandt sade att reservanternas förslag skulle innebära ett missgynnande av dem som varit med om att finansiera stödet men själva inte har haft möjligheter att bedriva högre studier. Detsamma står att läsa i bevillningsutskottets betänkande. Men hur kan man ha en sådan uppfattning? Vi har ju här i landet en stor mängd aktiviteter där vi gör på motsvarande sätt, d.v.s. vi samlar ihop skattemedlen i en gemensam pott och för över dem på områden dit vi tycker det är lämpligast och riktigast att de går. Varför kallar man det då för en orättvisa i detta fall? Men kalla det gärna en orättvisa, herr Brandt. Det imponerar inte alls på mig. Det är en orättvisa mot hela svenska folket att inte stimulera de goda intellektuella tillgångar vi har och som kan ge upphov till en bättre och snabbare utveckling. Genom att åstadkomma en sådan snabbare utveckling kan vi skapa underlag för en högre standard i vårt land. Det är denna högerpartiets filosofi som skiljer oss från socialdemokraterna med deras stödtagarfilosofi. Jag kan inte komma ifrån att vi måste följa vår filosofi för att kunna åstadkomma en riktig utveckling. Herr Brandt sade vidare att det föreligger oenighet mellan de borgerliga på denna punkt. Visst finns det olika uppfattningar på den borgerliga sidan, men vi är ändå besjälade av samma anda. Folkpartiet har å sin sida begärt en utredning, medan vi i avvaktan på denna önskar reda upp förhållandena på vissa begränsade avsnitt. Vi är ganska eniga på denna punkt.

Herr talman! Jag har begärt ordet i anledning av vad som anfördes av herr Brandt, vilken först tog upp räntans betydelse i detta sammanhang. Jag vill påpeka att det inte i första hand är avdragsrätten för räntan som vi vänt oss mot. Vi har ett helt annat betraktelsesätt i denna fråga. Jag framhöll i mitt första anförande, liksom även riksskattenämnden gjorde i samband med införandet av studiemedelsförordningen, att det inte är orealistiskt att betrakta studieskulden som en ackumulering av levnadskostnader motsvarande existensminimum. På grund av den av praktiska skäl motiverade regeln om beskattningsårets slutenhet kan avdrag för närvarande inte åtnjutas för de aktuella kostnaderna. De studerande har inte kunnat göra något grundavdrag under den tid som de studerat, eftersom de saknat vanliga inkomster. Vi önskar få till stånd en utredning om de studerande inte skulle kunna få tillgodonjuta dessa avdrag när de senare återbetalar studiemedlen. Föreskrifterna om avdrag för periodiskt understöd medger att den som betalar ett periodiskt understöd får göra avdrag för detta, medan den som mottar det periodiska understödet skall ta upp det i sin deklaration. Där blir pengarna alltså beskattade. Det är enligt vår uppfattning felaktigt att man skall kunna ge periodiskt understöd till alla andra kategorier men inte till de studerande. Också detta bör utredas. Vi har inte velat gå med på att man nu skulle fatta ett bindande beslut, eftersom detta är ett så pass invecklat problem, som på andra områden kan få konsekvenser vilka vi nu inte kan överblicka. Vi vill därför att frågan skall utredas i hela sin vidd.
Herr talman! Jag noterar att utskottsmajoriteten i sin skrivning liksom herr Brandt gjorde i sitt inlägg erkänner de orättvisor som är förenade med avdragsbestämmelserna beträffande periodiskt understöd. Varför då fortsätta med denna diskriminering av de studerande? Herr Brandt vill nu rätta till missförhållandena genom att hellre avskaffa all avdragsrätt för periodiskt understöd. Men det finns, herr Brandt, ett enklare sätt att lösa detta problem, nämligen att rösta för centerns reservation med krav på en utredning. Eftersom herr Brandt tycks ha vissa sympatier för vårt ställningstagande bör det vara enkelt för honom att stödja detta yrkande.

Herr talman! Jag vet inte om herr Eriksson i Bäckmora missförstod mig, men jag vill påpeka att det inte skulle vara i enlighet med våra skatteprinciper att införa ett sådant avdrag för periodiskt understöd som har föreslagits. Jag lutar närmast åt samma uppfattning som en ledamot framförde när vi här i kammaren för något år sedan diskuterade saken, nämligen att man skall slopa dessa regler därför att de utnyttjas på ett så oriktigt sätt och leder till så mycken skatteflykt. Jag vill också rekommendera herr Eriksson i Bäckmora att läsa vad herr Sjöholm i ett anförande vid ett tidigare tillfälle givit uttryck åt på denna punkt. Herr Lothigius sade egentligen ingenting som det finns anledning att replikera på. En sak vill jag emellertid ta upp. Herr Lothigius yttrade att de borgerliga har olika uppfattningar men att någon oenighet inte föreligger. Jag förstår inte hur det går ihop, men det må bli en sak för de borgerliga själva att klara upp. Till herr Enskog vill jag säga att det självfallet är en principiell fråga om man skall följa den förordade linjen eller ansluta sig till SACO:s livslöneprincip. Det har jag knappast funnit att ens de borgerliga i utskottet velat göra helt och hållet, även om det underförstått är detta som åtminstone högern kanske är ute efter. Men jag frågar mig hur en sådan princip skulle kunna tillämpas utan att orättvisa skapas. Menar man att den som varit sjuk i många år och blir frisk skall få samma behandling som de studerande? En person kan ju ha varit handikappad i många år och sedan bli arbetsför — en som varit blind i årtionden kan plötsligt få sin syn tillbaka. Hur skulle man då handla, om vederbörande inte haft någon inkomst under den aktuella tiden? Skall då hänsyn tagas även till deras livslöner? Nej, alla som tänker igenom detta problem förstår att det inte skapas någon rättvisa genom ett sådant system. Och skulle man införa systemet och försöka skapa rättvisa skulle hela skattesystemet krånglas till så att det blev fullkomligt ohanterligt. Jag vill understryka att de studerande enligt de regler som gäller för studiemedelshjälpen nu har betydligt gynnsammare villkor än andra medborgare. Ja, herr talman, eftersom min repliktid är slut kan jag inte utveckla saken ytterligare.

Herr talman! Litet mera i periferin i utskottsbetänkandet ägnas utrymme åt några motioner som jag varit med om att väcka vid vårriksdagens början. I dessa motioner pekade vi på de avgångsvederlag som utbetalats till personal som friställts vid linberedningsverket i Laholm och hampberedningsverket i Visby — herr Lothigius snuddade något vid saken i sitt anförande. Vi behandlade också beskattningen av dessa avgångsvederlag och ansåg oss ha anledning framhålla att dessa grupper — i och för sig minoritetsgrupper — har blivit mindre gynnsamt behandlade i beskattningshänseende. Hur många som blev friställda vid hampberedningsverket i Visby vet jag inte, men antalet friställda vid linberedningsverket i Laholm som fått avgångsvederlag är 116. Sammanlagt har länsarbetsnämnden i Halmstad betalat ut något över 560 000 kronor. Men av de 116 som fått avgångsvederlag är det — för att anknyta till utskottets uppdelning på grundbelopp och tilläggsersättning — 77 som fått mera än det maximala grundbeloppet på 2 000 kronor. Av dessa 77 har 31 fått maximibeloppet 8 000 kronor, alltså 6 000 i tilläggsersättning. Jag är villig att notera att bevillningsutskottet har gjort en mycket välvillig skrivning i sitt betänkande. Jag citerar: »Med hänsyn till det anförda anser utskottet att de ifrågavarande avgångs ersättningarna — till den del de utgjort tilläggsbidrag — inte bort eller bör bli föremål för beskattning.» — Men nu har vissa bidrag redan blivit beskattade. Jag vet för övrigt att besvär har anförts till prövningsnämnden i flera fall, men utan framgång. För mig blir nu frågan: Kan utskottets nu anförda positiva uttalande ge chans till en ytterligare ändring? Utskottet säger »inte bort eller bör». Jag anser att taxeringsförordningens 100 §, där det stadgas om besvär i särskild ordning, skulle kunna ge utrymme för förnyad prövning. Men förutsättningen för förnyad prövning, som skulle leda till ett positivt resultat, är att dessa utbetalade tilläggsbidrag är att betrakta som icke skattepliktig inkomst enligt första punkten i 100 § taxeringsförordningen. Jag vill för min del tolka bevillningsutskottets uttalande som om denna möjlighet till särskild prövning föreligger och som om denna prövning skulle kunna leda till positivt resultat. Men eftersom utskottet säger att dessa bidrag »inte bort eller bör» bli föremål för beskattning ges utrymme för en tolkning som kan gå både i positiv och negativ riktning. Jag tolkar utskottets skrivning som positiv, men jag vill gärna fråga herr Brandt i hans egenskap av utskottets talesman om han anser att dessa utbetalade tilläggsbidrag utgör icke skattepliktig inkomst. I så fall finns chans till förnyad prövning.

Herr talman! Jag är nöjd med herr Brandts svar. Jag har haft anledning att tala med flera av de berörda personerna. Jag skall hänvisa dem till bevillningsutskottets uttalande och riksdagsprotokollet. Sedan får de begära förnyad prövning. Jag ber att få yrka bifall till utskottsmajoritetens hemställan.

Herr talman! Herr Brandt tycktes vilja göra gällande, att avdragsrätt för studieskulder för studerande skulle innebära ett missgynnande av andra befolkningsgrupper. Han nämnde därvid ett enda litet ord om begreppet livsinkomst. Jag tycker, att herr Brandt borde fundera litet mera över vad det innebär också i detta sammanhang. Beräkningar har klargjort, att den verkliga inkomstskillnaden är avsevärt mindre än de skenbara differenser som årsinkomsten anger. Vill man utifrån inkomstuppgifter belysa skillnader i levnadsstandard mellan olika grupper bör man för det första räkna med livsinkomster och inte årsinkomster, för det andra använda nettooch inte bruttosiffror och för det tredje — vilket är viktigt i detta sammanhang — korrigera med hänsyn till ojämnheter i den tidsmässiga fördelningen. Först om man iakttar dessa regler kan, herr Brandt, en debatt om inkomstoch standardförhållanden bli meningsfull och realistisk.
Utskottets hemställan företages till avgörande på sådant sätt, att propositioner först ställes beträffande de frågor som avses i de vid betänkandet fogade reservationerna. Därefter ställes utskottets hemställan i övrigt under proposition i ett sammanhang.

Herr talman! De motioner som här behandlas gäller frågan om huruvida den svenska kapitalexporten på något sätt skall regleras med hänsyn till såväl sysselsättningsläget som kapitaltillgångarna i landet. Motionärerna anser att kapitalrörelserna över gränserna nu fått en sådan omfattning att samhället måste vidta åtgärder för att på annat sätt än rent formellt kontrollera kapitalutflödet. Detta kan inte få vara en sak där be dömning och avgörande är några storföretags uteslutande privilegium. För undvikande av varje missförstånd vill jag poängtera att motionärerna varken tänkt sig eller föreslagit att allt som kan kallas kapitalexport skall stoppas. Svenska försäljningsoch serviceföretag i utlandet är i allmänhet rätt självklara led i moderföretagens marknadsföring. Det kan också gälla produktionsföretag där delar av en produktionskedja, exempelvis sammansättningsfabriker, förlägges till den marknad där avsättningen äger rum. När utskottet behandlat våra motioner — för övrigt i största allmänhet — har man tydligen inte insett vad som varit det egentliga motivet för motionärerna. Jag skall inte gå in på det omfattande material som vi alla kunnat ta del av i pressuppgifter och olika undersökningar om företagsetableringar i andra länder. Vi vet att det växer upp en ny svensk knallebygd runt Lissabon, medan textiloch konfektionsindustrin här hemma torkar ihop. Vi vet att cellulosakoncernen engagerar sig bl.a. i pappersindustrin i Kanada men samtidigt svikit löftet om ett pappersbruk i Ådalen, där man dessutom lägger ned ett sågverk. Vi vet att svensk tillverkning på flera områden flyttas bl.a. till EEC länder och att svenska arbetare och tjänstemän härigenom blir arbetslösa. Det är denna sida av kapitalexporten som motionärerna har tagit upp. Motionärerna har krävt att man i sådana fall som det här gäller skall flytta in samhällsintressena så att de blir vederbörligen beaktade. Med sådana intressen avses att säkra arbete och utkomst åt vår egen befolkning. Fördenskull måste vi främst se till att det finns inhemskt kapital i tillräcklig utsträckning. En annan synpunkt som bör beaktas är att vi inte genom svensk kapitalexport befordrar en utveckling i länder som exempelvis Portugal eller Sydafrika, som kan bidra till att stödja de förhat liga regimer som där finns. Företagens motiv för det slags kapitalexport, som jag avser, skall jag inte gå in på, alltså billigare arbetskraft, bättre tullförhållanden, lägre skatter, större vinster etc. Dessa olika kapitalistiska intressen måste enligt vår mening vägas mot vårt lands och vår arbetande befolknings intressen, allra helst som det kapital som det här rör sig om uteslutande har skapats i svensk produktion, d.v.s. genom svenska arbetares och tjänstemäns arbete. Problemet är visst inte litet. Jag behöver bara nämna Ådalen eller Sjuhäradsbygden som exempel; det finns som bekant många flera. Utskottet söker hänvisa till formella skäl, nämligen till OECD:s kapitalliberaliseringsstadga. Hänvisningen tycker jag är mångtydig. Inte menar väl utskottet att vi genom medlemskapet i OECD avhänt oss alla möjligheter att bestämma över våra valutaförhållanden, kapitaltillgångar och därmed sammanhängande näringsoch sysselsättningspolitik? För övrigt har vi för närvarande i vårt land ett sysselsättningsläge som verkligen motiverar särskilda åtgärder. Med hänvisning till det anförda, herr talman, vidhåller motionärerna sina yrkanden.
Herr talman! Det är två ting som oroar motionärerna när de ser på den kapitalexport som äger rum från vårt land till andra länder. Det ena är sysselsättningseffekten — vilket resultat denna kapitalexport får för möjligheterna att hålla god sysselsättning här i landet. Det andra är vår utländska valuta. Man räknar med att det här kommer till stånd en avtappning av utlandsvaluta som annars inte hade blivit aktuell. I båda fallen är det ting som utan tvivel är värda att observeras. Men jag tror att motionärernas resonemang — även det som herr Karlsson i Huddinge här fört — inte håller. Herr Karlsson i Huddinge sade att utskottet i första hand avvisar motionen av formella skäl. Det är riktigt. Vi har inte fullständig handlingsfrihet på detta område. Vi är bundna genom att också vårt land har accepterat de regler som gäller inom OECD för kapitalförflyttningar mellan de olika länderna. Det är därför inte särskilt meningsfullt när motionärerna för fram som ett av sina krav att riksdagen måtte besluta »att i skrivelse till riksbanksfullmäktige ge till känna de i denna motion anförda synpunkterna om en skärpning av reglerna beträffande tillståndsgivningen för svenska företags utlandsinvesteringar». Riksbanken är nämligen i sin tillståndsgivning bunden av att vårt land har anslutit sig till de överenskommelser som gäller OECD-länderna emellan.

Men om jag ser bort från de formella skälen och granskar de bekymmer och den oro som ligger bakom motionen som sådan, finner jag också anledning till ett par kritiska reflexioner. Kapitalexporten är inte, för att först ta upp den frågan, någonting som förekommer bara från vårt land. Det är också en trafik åt andra hållet; utländskt kapital flyter in i Sverige. Av bankoutskottets utlåtande framgår att de båda strömmarna är i stort sett lika starka. På s. 5 finns en uppställning över svenska investeringar i utlandet och utländska investeringar i Sverige under de fem senaste åren. Om man summerar och tar fram ett saldo mellan de svenska investeringarna i ut landet och de utländska investeringarna här hemma kommer man fram till en skillnad på cirka 80 miljoner kronor. På en femårsperiod är detta inte någonting märkligt eller någonting som man över huvud taget behöver tala om när vi diskuterar vår valutaställning. Om vi ställde oss negativa till att svenskt kapital gick utomlands skulle vi snart nog få erfara negativa effekter i fråga om det kapital utifrån som nu söker sig till Sverige. Återstår då frågan, huruvida de investeringar i utlandet som gjorts från svenskt håll har minskat möjligheterna att upprätthålla en god sysselsättning här hemma. Jag menar att motionärerna ser ganska enögt på den frågan. För att underbygga detta påstående skall jag ta ett konkret exempel. De branscher som här hemma drabbats svårast under den nedgångsperiod som vi haft de sista åren har ju varit de råvaruproducerande. Det har varit svårt att sälja massa, det har varit svårt att sälja malm och stål. Ett företag som säljer massa konstaterar att besluten om inköp av massa träffas i utlandet av dem som konsumerar massan. Då ligger det nära till hands att söka skaffa sig inflytande på konsumtionssidan i utlandet. Den vägen har t.ex. Svenska cellulosaaktiebolaget gått när bolaget skaffat sig intressen i pappersindustrier på kontinenten. Det betyder att man där fått inflytande över inköpsbesluten, och det inflytandet begagnar man till att när priserna inte lägger hinder i vägen förorda inköp av svensk massa. I annat fall hade kanske t.ex. kanadensisk massa kommit i fråga. Det innebär att man stärker positionen för de svenska företag som här hemma tillverkar massa och möjliggör för dem att upprätthålla sysselsättningen på ett sätt som annars kanska inte hade varit möjligt. Låt mig anföra ett annat exempel! Jag tar det ur ett remissvar som Bolidenbolaget har lämnat till bankoutskot tet i en annan fråga; där kommer man in också på etablering i utlandet och skriver: »Ett deltagande i utländska projekt kan säkerställa långsiktigt nödvändiga råvaruleveranser till Sverige. —— — Boliden har eftersträvat att säkerställa önskvärda leveranser genom att tillförsäkra sig äganderätt eller att i annan ordning säkra dispositionsrätt till kopparförekomster. Ett deltagande i utländska projekt kan därför innebära ett främjande av sådan industriell aktivitet som är av avgörande betydelse för möjligheten att avsätta och vidarebearbeta de svenska malmerna.» Alltså ett nytt konkret exempel på att aktivitet i utlandet långtifrån att skada sysselsättningen hemma kan bidra till att säkra den! Det resonemanget kan naturligtvis inte föras i alla sammanhang där vi bevittnar utlandsinvesteringar. Herr Karlsson i Huddinge pekade t.ex. på textilindustrins etablering i låglöneländer sådana som Portugal. Men där kan man föra ett annat resonemang. I den mån svenska företag inte hade gått in för produktion i sådana länder är det väl högst troligt att andra kapitalister — för att använda herr Karlssons i Huddinge vokabulär — hade sett sin chans och etablerat sig där med en lönsam produktion. Nu styrs den produktionen och försäljningen världen över av svenska intressen, och det är väl rimligt att räkna med att dessa tar större hänsyn till de etablerade svenska industrierna i samma bransch än vad en utländsk ägare skulle ha gjort. När så slutligen motionärerna och deras talesman i kammaren hävdar att ett ökat samhällsinflytande skulle 1leda till bättre förhållanden i fråga om det kapital som går utomlands och i fråga om möjligheterna att bibehålla god sysselsättning här hemma, tillåter jag mig att sätta ett frågetecken i kanten. Är det så att det konstateras att till verkningsmöjligheterna här i landet är avgjort sämre än tillverkningsmöjligheterna i utlandet, så kan man inte rida spärr mot utvecklingen. En subventionering av den svenska tillverkningen kan vi inte i längden tillåta oss. Det är en synpunkt som accepterats även av arbetarrörelsen. Från LO-ekonomers sida har detta understrukits gång på gång. Även här kan det vara nyttigt med ett konkret exempel. I dagens tidningar läser vi om den bekymmersamma situationen med anledning av nedläggningen av en skoindustri i örebroområdet. Man hade i det längsta hoppats på att kunna fortsätta verksamheten med hjälp av statlig garanti; man skulle på det sättet har kunnat satsa ytterligare kapital.

Detta är ett exempel på att även om det allmänna har de instrument som skulle möjliggöra ett ingripande måste också det allmänna resonera rationellt.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

Herr talman! Jag skall inte gå in på någon diskussion med utskottets ordförande om internationalism. Vi har kanske något divergerande meningar om innebörden av detta begrepp.

Den har för övrigt inte mycket gemensamt med den internationalism som präglar arbetarrörelsen och som baseras på internationell solidaritet i form av stöd och hjälp åt varandra. Jag tror också att vi inte minst här i riksdagen i olika sammanhang har visat att vi är anhängare av solidaritet mellan folken. Men den solidariteten skall inte förväxlas med begränsade kapitalägarintressen. Herr Regnéll anförde siffror för vår kapitalexport och kapitalimport och menade att utflödet av kapital inte är så mycket att fästa sig vid, eftersom vi får igen ungefär motsvarande belopp i kapitalimport. Jag tycker emellertid att man inte utan vidare kan jämföra de båda siffrorna. Det visar sig nämligen att kapitalimporten till vårt land har haft relativt liten sysselsättningsskapande effekt. Jag har sett siffror på att ungefär 60 000 anställda skulle finnas i utländska företag här, medan svenska företag i utlandet skulle sysselsätta över 200 000 anställda. Jag har inte heller för min del jämfört dessa båda siffror. Det väsentliga är att svenskt kapital lämnar landet och att i samband därmed fabriker och produktion läggs ned och människor blir utan arbete. I någon mån kompenseras detta av att kapital kommer in till landet och att människor bereds arbete, men det betyder också att utländskt kapital får inflytande över svenskt näringsliv, vilket är ett icke oväsentligt problem i sammanhanget. Herr Regnéll upphöll sig rätt mycket vid Celiulosakoncernen och dess politik och menade att trusten kan anses göra en god gärning genom sina utlandsengagemang. Men samtidigt som Cellulosakoncernen i viss mån drar i väg till utlandet finns det andra som vidareutvecklar den svenska trävaruindustrin, bl.a. jordbrukarnas ekonomiska föreningsrörelse och svenska staten och det är alldeles uppenbart att det går att göra detta. Motivet för Cellulosakoncernens politik kan därför inte vara att det saknas sådana möjligheter, utan det är tydligen vinstintressena som dikterar detta företags handlande. Herr Regnéll tog upp flera andra saker där jag kan hålla med honom. Jag har tidigare framhållit, och vill än en gång understryka det, att ingen föreslår att all kapitalexport stoppas eller att åtgärder som syftar till att förbättra den svenska industrins marknadsföring i andra länder och därmed sammanhängande ting på något sätt skall hindras. Denna ståndpunkt, som jag klart har deklarerat, vill jag få gehör för, ty annars diskuterar vi förbi varandra.

Den nuvarande ordningen utan någon egentlig kontroll kan inte vara tillfredsställande. Vi har ett besvärligt sysselsättningsläge. Om denna tendens förstärkes och svensk produktion alltmer flyttas utomlands, i vilken situation hamnar vi då? Ett faktum är att statsmakterna med hjälp av skattemedel måste försöka skapa sysselsättning i stället för den som inte längre finns till följd av kapitalexporten och nedlagda fabriker, vilka etablerats på nytt i andra länder. Samhället måste offra pengar på lokaliseringspolitik och andra korrektiv för att leda utvecklingen i rätta banor. Finns det egentligen någon i denna kammare som menar att man skall låta allting löpa, att den nuvarande ord ningen är all right och tillfredsställande? Jag tror inte att utskottets ärade ordförande själv menar det, ty han har väl i någon mån varit med om att åstadkomma korrektiv mot utvecklingen i sysselsättningsskapande syfte. Om vi då som ett led i samhällets ansträngningar att skaffa arbete och utkomst åt folk begär att man även ser Över frågan om de fria kapitalrörelserna, så är väl inte det ett orimligt krav.

Denna skillnad framgick klart när herr Karlsson i Huddinge talade om att företagen utan hänsyn till egna arbetare och tjänstemän medverkar till etablering utomlands. Jag hade här försökt visa, att min uppfattning kan ha skäl för sig, att det är just av hänsyn till sina egna arbetare och tjänstemän som företagen på det viset söker sig ut till utlandet, någonting som för deras del ofta innebär stora svårigheter och bekymmer.

Detta är för övrigt inte något enastående för de enskilda företagen. Vi har här i landet många statsföretag som drives energiskt och skickligt och som även de har gått in på samma linje. Läser man ASSI:s verksamhetsberättelse skall man finna utlandsengagemang redovisade där. Och om man studerar Tobaksbolagets verksamhetsberättelse kan man konstatera att också det bolaget har funnit det med sina intres sen — d. v. s. med sina arbetares och tjänstemäns intressen — förenligt att gå in för utlandsetableringar. Så till slut några ord om möjligheterna att på lång sikt avskärma sig från utlandet. Ett sådant avskärmande innebär att man bygger vallar mellan det inhemska näringslivet och världens näringsliv i övrigt. Det kan man göra till en tid, men i skyddet av sådana vallar blir det en konstgjord blomstring. Det har alltid visat sig att fröjden blir kort. I det långa loppet tröttnar nämligen skattebetalarna på att subventionera en icke lönsam tillverkning. De tröttnar på att med tullar hindra inflödet till landet av varor som de hade kunnat få i sina händer billigare, om inte skyddstullarna hade funnits. För att få en välmotiverad frist kan man införa skyddstullar, men som princip kan det inte vara riktigt att en längre tid ha sådana tullar. Det i princip riktiga måste vara att ha liberala regler för kapitalflödet mellan länderna och därmed möjliggöra den mest rationella arbetsfördelningen mellan länderna.

Herr talman! Vi diskuterar nu ett stort och väsentligt område, som psykologiskt är mycket känsligt. Det förekommer en mängd missuppfattningar i detta sammanhang som man, på det sätt herr Karlsson i Huddinge här gjort, kan rida på. Jag kan tyvärr inte dela hans slutsatser och inte heller hans tro att vi genom statlig reglering kan hindra den utveckling som är på väg. Jag går emellertid inte heller så långt att jag delar herr Regnélls uppfattning att vi genom internationella kapitalrörelser kommer fram till bästa möjliga resultat för världen som helhet och väl även för oss själva. Vi måste se på dessa frågor också från våra egna utgångspunkter och försöka lösa dem med våra egna intressen för ögonen. Det går inte bara att släppa kapitalrörelserna fria och tro att allt blir bra. Därför har vi socialdemokrater inte heller avskaffat den valutareglering som förekommer på en del områden. Man följer upp vad som sker genom att i vissa fall föreskriva tillstånd för kapitalrörelser över gränserna, medan sådant tillstånd i andra fall meddelas så gott som automatiskt. Det förekommer alltså inte en fri export av kapital från vårt land. Vi kan emellertid inte heller gå till den andra ytterligheten, såsom en del ibland tycks mena, d.v.s. att bygga upp dotterbolag i Portugal — det är väl där skon klämmer för textiloch konfektionsindustrin — eller förbjuda företag att importera varor från kommunistlandet Jugoslavien, vilket åstadkommer arbetslöshet för skoarbetarna i Örebro och Kumla. I kommunistlandet Jugoslavien måste kvinnorna arbeta för 1 krona 25 öre i timmen medan männen får mellan 2 kronor 40 öre och 2 kronor 50 öre i timmen. När de kommunistiska arbetsgivarna betalar så låga löner är det självfallet inte lätt för vårt land att konkurrera. Lönerna är ungefär lika låga i detta kommunistland som i Salazars Portugal. Då är det inte heller lätt för svenska skoarbetare att klara sig i konkurrensen. Det är flera kommunistländer som tillämpar sådana låga löner för att försöka slå ut oss på marknaden. Det är beklagligt att herr Karlsson i detta sammanhang glömmer bort förhållandena i »sina» kommunistländer. Det är inte bara Salazar utan också andra diktaturer som betalar låga löner och därmed skadar svensk sysselsättning. Man kan köpa en färdigsydd kostym billigare från Jugoslavien än vad råvaran kostar den svenska fabriken. Under sådana förhållanden är det inte lätt för denna fabrik att fortsätta verksamheten. Men det är inte, såsom förut jugoslaviska skor och kostymer som säljs hit, utan det är svenska skor och svenska kostymer i svenska modeller som tillverkas i Jugoslavien och nu i stor mängd säljs på den svenska mark naden, med hjälp av de låga löner som kommuniststaten betalar sina arbetare. Detta skapar sysselsättningssvårigheter för sådana företag som 7 Skomakare i Örebro och deras 280 avskedade arbetare. Här delar herr Karlsson ansvaret med den regim vars politik får sådana verkningar. Det är inte en sådan regim som vi vill ha här i landet. Vi vill ha höga löner i en socialdemokratiskt styrd facklig rörelse. Vi kan inte inse det kommunistiska systemets fördelar. Man skall allt vara bra godtrogen och döpt i den kommunistiska läran för att tro att ett land, där de anställda har 1 krona 25 öre i timmen, kan vara något paradis. Men det blir naturligtvis svårt för vårt land att konkurrera när vi driver de socialdemokratiska principerna mot de kommunistiska. Vi vill att företagen skall betala hyggliga löner, bättre löner än i dag. Då blir det allt svårare för oss att konkurrera med låglöneländer som de kommunistiska eller fascistiska. Men vi vill klara oss i alla fall. Det betyder att vi måste bygga upp en ännu effektivare industri som kan ta upp kampen med den dumping som kommunistländerna och Salazarregimen bedriver och som har skapat sysselsättningssvårigheterna för skoarbetarna, textilarbetarna och konfektionsarbetarna i vårt land. Att det sedan finns billig arbetskraft i u-länderna och f.d. u-landsområden, som håller på att industrialiseras, är ett ytterligare problem för oss. Vi kan inte stänga dörren mot omvärlden, inte hindra de billiga varorna att komma in och samtidigt hoppas att kunna exportera våra varor. Hälften av vår export kommer numera från metallindustrin. Var tredje metallarbetare inom de branscher som kan exportera har sin sysselsättning genom att varorna säljs till konsumenter i utlandet. De konsumenterna skulle icke köpa våra varor om vi utestänger deras varor från att komma hit. Med handeln följer vinster, möjlighe ter till kapitalbildning som kan äga rum i vilket land som helst. Man kan göra på det sättet att man öppnar en firma i Schweiz — något sådant är ju inte förbjudet för ett svenskt företag — som importerar en skjorta från Hongkong eller Portugal, eller skor från Jugoslavien, till Sverige över Schweiz. Vinsten tas ut i Schweiz. Sedan skickar det schweiziska företaget skorna eller skjortorna vidare till Sverige — det kan ju inte vara förbjudet för en schweizisk firma att leverera skor och skjortor till Sverige, varifrån de än kommer. Man kan alltså — det har förekommit — köpa nylonskjortor för 5 kronor stycket, lägga på en femma, ta den som vinst i Schweiz och skicka skjortan vidare till Stockholm, där företaget drivs så att det går jämnt ut och inte ger någon vinst. Vinsten tas alltså ut i Schweiz. Vad som sker där kan inte svenska myndigheter styra. Vi kan inte hindra ett schweiziskt företag att tjäna 5 kronor på en nylonskjorta. Hur skulle det gå till? Att tro något sådant vore naivt. Och det vore naivt att, som herr Karlsson gör, försöka lura i textiloch konfektionsarbetare att man skulle kunna stoppa detta genom svensk valutareglering. Det schweiziska företaget får en vinst genom att man säljer så och så många skjortor på detta sätt. Var det schweiziska företaget gör sin investering kan vi inte styra från vårt land. Om vi skulle kunna klara det finge vi skicka ut hemvärnet för att ta hand om Schweiz. Annars följer schweizarna sina egna lagar. Det resonemang som herr Karlsson i Huddinge för är alltså fört med hjärtat men inte med hjärnan. Från Schweiz kan företagarna göra vilka investeringar de vill i Portugal, i Jugoslavien eller i andra länder och bygga upp sina industrier där. När det är fråga om import och export finns det stora möjligheter för de företag som agerar att låta vinsterna stanna i ut: landet och därifrån göra de investeringar de vill göra. Det är naivt att tro att det är möjligt för oss att härifrån vårt land styra detta. Man talar ibland om att företagare gör stora kapitalinvesteringar när de flyttar ut företag. Det gör de inte. I många fall är det i Sverige utslitna maskiner som skickas ut till de länder där man sätter upp fabrikerna. Man värderar upp maskinerna till ett värde som de kanske kan ha — det är en bokföringshistoria. Men man skickar inte ut nytt kapital i någon nämnvärd omfattning. Det behöver man inte göra. Till många länder behöver man inte skicka ut något kapital alls. Man får låna hur mycket som helst för att starta nya industrier. För två veckor sedan besökte jag Norra Irland och studerade några industrier där. Norra Irland annonserar i svenska och tyska affärstidningar för att få svenska och tyska företag att etablera sig där. En hel del tyska industrier har redan gjort det, men ännu inga svenska. Irländska myndigheter hoppas dock på det, säger de. Lönerna på Irland är låga, men den lön som en arbetsgivare betalar till en irländsk arbetare — om vi räknar på en arbetsvecka om 40 timmar — bestrides ändå till 60 procent av irländska staten under flera år. Företagaren slipper alltså ifrån en stor del av löneutgiften. Det kapital man behöver för att bygga upp industrin får man till stor del till skänks, och så kan man låna den mindre del som ytterligare behövs. Och om man gör några vinster får man skattefrihet i tio år framåt. Vi har just i dag här i kammaren godkänt en överenskommelse mellan Sverige och bl.a. Nordirland angående förhindrande av skatteflykt beträffande inkomstskatter. Det finns inga skatter för företagen på Norra Irland under de tio första åren efter grundandet. Naturligtvis tar man under sådana förhållanden ut sina vinster på Norra Irland om man driver ett företag där och har möjlighet att förskjuta varorna — som jag exemplifierade med skjortorna — mellan länderna. Men det är inte slut med det. Efter dessa tio år får företagaren pengar av staten för att driva fabriken i några år, tills den kommer på fötter så att den kan betala sin egen drift. Sedan har företagaren i vissa fall möjlighet att låna pengar till 5,5 procents ränta under tio år för att sälja sina varor på kredit till andra länder. Allt detta gör att det är synnerligen ekonomiskt fördelaktigt att bygga upp ett företag på Norra Irland. Man behöver inte företa några egna kapitaltransfereringar — det räcker med att man har tillverkningsidén i huvudet eller patentet eller ritningarna i fickan när man beger sig dit. Man kan sedan starta en tillverkning: pengar finns att få, skattefrihet föreligger. Det är den konkurrenssituation vi har i förhållande till många länder. Och trots den konkurrenssituationen måste vi klara sysselsättningen i Sverige. Att då försöka inbilla industrins arbetare och industrins tjänstemän utanför kommunistleden sådana saker som herr Karlsson i Huddinge här talar om går helt enkelt inte, utan ni får hålla er till de egna leden och lura dem. De litar väl på vad herr Karlsson säger. Men den metod som ni rekommenderar duger inte och har inte minsta praktiska verkan. Den är naiv, den håller inte, den är tänkt med hjärtat men inte med hjärnan. Världen ser annorlunda ut. Det går inte att genom ett valutakontor klara sådana saker som sysselsättningsförhållandena i Sverige genom att förhindra kapitalexport och sådant som herr Karlsson tar upp. Det ligger inte så enkelt till. Hade det legat så enkelt till, hade jag följt herr Karlssons motion och sagt ja till den. Tyvärr är verkligheten betydligt mera komplicerad. Det gäller att bygga upp ny produktion för att skapa ny sysselsättning när företagen sticker härifrån — det håller jag med om — och det är ju den saken vi har försökt att driva från fackligt håll under namn av »allmän näringspolitik» och »politik för den statliga företagsgruppen». Vi vill att de 90 procent av sysselsättningen som ligger i privat hand skall öka, så att det blir efterfrågan på arbetskraft och så att vi kan ta ut hyggliga löner här i landet och inte behöva betala några kommunistlöner på 1 krona 25 öre i timmen. Vi vill dessutom ha full sysselsättning, trots denna dragning utåt från företagens sida, trots friheten för konsumenterna att t.ex. i skobutikerna köpa billiga varor från kommunistländerna, från Portugal och från Hongkong. Vi vill inte förbjuda konsumenterna att köpa billiga varor. Vi vill inte att levnadskostnaderna skall stiga, som herr Karlsson vill att de skall göra. Då blir det ett problem att driva en hårdare, mera medveten och målinriktad näringspolitik än den som hittills har drivits i detta land. Vi vann icke förståelse för en aktivare näringspolitik förrän efter år 1966, men nu har vi fått en sådan. Vi skall emellertid inte hoppas på snabba resultat, ty förberedelsetiden från det att man har en plan på att tillverka någonting till dess att tillverkningen kan komma i gång är så pass lång som fem å sex år. Blir det dessutom fråga om forskningsarbete och liknande, som leder till nya patent och nyproduktion, kan det i en del fall bli fråga om ännu längre tid. Men det är den vägen vi måste gå — en medveten, hårdare politik än hittills för att skapa ny sysselsättning. Men i denna politik skulle också, såvitt jag kan förstå, ligga att vi skall bygga upp bättre investeringar i utlandet för att därmed skaffa oss förankringar i utlandet, genom vilka vi kan sälja våra varor. Det kan betyda, att vi i vissa fall icke har möjlighet att göra varorna fär diga här. Men vi kan göra tre fjärdedelar av varan här, sälja den utomlands och sätta ihop den på en monteringsfabrik ute i världen. Vi måste göra så på grund av att det finns tullbinder och handelshinder ute i världen, och då måste vi ha dessa dotterbolag där ute. Får jag ta ett exempel från kullagerfabriken SKF. Häromåret hade fabriken 68 000 anställda. Av dem var 53 000 anställda utanför gränserna. Det är alltså en fjärdedel av den siffra herr Karlsson nämnde. Industriförbundet, som han åberopade, hade kommit fram till att svenska företag hade sysselsättning i utlandet för 200 000. Fyra sådana företag som SKF behövs, och vi har hela förklaringen till de 200 000. Det är storföretag som ligger bakom. Av de 68 000 anställda har alltså SKF 53 000 i utlandet och 15 000 i Sverige. Av de 15 000 i Sverige har 10 000 sysselsättning för export genom att tillverka och sälja sådana varor, som går till SKF:s dotterföretag i utlandet. Hade SKF inte haft dessa dotterföretag i Tyskland, Italien, Frankrike, England och USA, så hade icke bilfabrikerna i dessa länder köpt SKF:s kullager. De skulle aldrig lita på en fabrik som låg så långt borta från bilfabrikerna som de svenska kullagerfabrikerna gör. Alternativet är därför inte att ha 68 000 anställda i Sverige i stället för bara 15 000. Alternativet är att ha 53 000 i utlandet och 15 000 i Sverige, varav 10 000 arbetar för export tack vare att det finns dotterbolag i utlandet som köper varorna. Några andra än SKF:s dotterbolag skulle nämligen inte köpa produkterna. De andra köper bara av sina egna företag. Men allt detta fattar herr Karlsson inte, och han säger ingenting om det som förklaring. Är ni ute för att lura era egna? Tror ni att ni lyckas med det? Ja, ni känner väl dem!

Det är på den vägen vi från socialdemokratiskt håll hårdare än hittills måste driva utvecklingen.

Herr talman! Herr Hagnell är åtminstone rolig, även om hans seanser här i kammaren tycks mig en aning monotona. De skiljer sig inte nämnvärt från varandra från tid till annan. Jag skall inte tävla med honom i fråga om detta sätt att diskutera genom att dra in alla möjliga frågor, som inte just nu står under debatt eller som motionärarna inte har tagit upp i sina motioner, exempelvis vår allmänna handelspolitik, tullförhållanden o. s. v. Jag vill bara notera, att herr Hagnell i alla fall inte ansåg att de fria kapitalrörelserna över gränserna skall lösa våra ekonomiska problem. Det kanske var en aning hårdraget gentemot herr Regnéll, men det får denne svara för. Det är emellertid just detta som vi har tagit upp. Jag vet inte hur många gånger jag skall behöva säga att vi inte vill avskärma oss från utlandet. Vi vill inte avskaffa all kapitalexport. Vi vänder oss icke mot olika former för svenskt näringslivs marknadsföring i andra länder, som herr Hagnell här utvecklade bl.a. beträffande SKF. Att i diskussionen på detta sätt blanda in frågeställningar som inte varit uppe till behandling är att slå in öppna dörrar, och dessutom tillvitar man människorna ståndpunkter som de inte intar. Det är vidare alldeles klart — och jag har heller aldrig hävdat någon annan mening — att i dessa tider, när det enskilda näringslivet sviktar, bl.a. därför att det styr mot ett annat håll, är det samhället som måste ingripa. Då blir vår statliga näringspolitik det väsentliga medlet att skapa sysselsättningstillfällen i landet. Jag håller fullständigt med om detta, och jag har också varit inne på den tanken tidigare. Sådan aktiv näringspolitik har vi för övrigt fört redan i årtionden före år 1966, bl.a. i det län där det enskilda näringslivet först började svikta så tidigt som på 1920-talet, nämligen i Norrbotten. Jag vill här bara erinra om detta. Denna vår ståndpunkt, att samhället i ökad grad måste ta ansvaret för folkets försörjning, bl.a. genom produktiva investeringar och genom tillskapandet av ett nytt näringsliv i stället för det som försvinner, kan emellertid inte utesluta att man kan ta upp en så viktig fråga i sammanhanget som de svenska kapitalrörelserna.

Nej, jag gör mig inte några illusioner i fråga om dessa företag och enskilda personer, som fick en sådan förfärlig avbasning nyss av herr Hagnell!

Herr Hagnell talade också om förhållandena i kommunistländerna. Jag vet inte om det var någon här i kammaren som kunde förledas att tro att jag har något inflytande på lönesättningen i Jugoslavien. För den som eventuellt trodde att så var fallet vill jag säga, att jag inte har något sådant inflytande! Jag vill inte på något sätt motivera eller försvara den ekonomiska politik som förs i ett eller annat socialistiskt land, men det skulle vara mycket att säga därom. Däremot kan jag säga, att jag inte lagt märke till att vi dit exporterar svenskt kapital så att man där nere med hjälp av detta kapital får fram sådana billiga konkurrensvaror som exempelvis är fallet i Portugal. Den skillnaden har jag i alla fall lagt märke till. Men att andra länders ekonomiska politik och deras konkurrens med svensk industri medför problem är jag väl medveten om. Jag skall dock inte gå in på dessa i detta sammanhang, ty det går långt utanför det ämne vi nu diskuterar.

Herr talman! Har inte herr Karlsson i Huddinge märkt att den arbetslöshet, som har inträffat i skoindustrin under de senaste åren och de senaste dagarna, till stor del beror på import av skor från låglöneländer som Jugoslavien? Kan vi få ett svar på den frågan?

Herr talman! Jo, det har jag märkt och det har, tycker jag, blivit en mycket allvarlig fråga. Men jag kan inte förstå vad den har att göra med den fråga som jag tagit upp om den svenska kapitalexporten, om de fria kapitalrörelserna från Sverige till utlandet. Det måste väl ändå vara en annan fråga.

Herr talman! Debatten har övergått till att bli ett utbyte av små, små ord av kärlek mellan herr Karlsson i Huddinge och herr Hagnell. Där har växlats sådana små ord som »oförskämt» och »naivt», och det har diskuterats huru vida dessa ord har kommit från hjärtat eller hjärnan. Jag skall inte bidra till den diskussionen, men det var en annan formulering som resulterade i att jag bad om ordet. Det var när herr Karlsson i Huddinge talade om de »fantastiska möjligheter» som företagen har genom sina utlandsetableringar att »dra staten vid näsan». Där kan vi återgå till de faktiska förhållandena genom att erinra om att varje företag, när det får tillstånd till kapitalexport, förbinder sig att inte utan riksbankens medgivande överlåta aktier i det utländska bolaget. Företaget kan alltså inte skilja sig från sin investering utan att ha tillstånd av myndigheterna här hemma. Det förbinder sig vidare att inte fondera vinstmedel i dotterbolaget i större utsträckning än vad som är skäligt med hänsyn till den för riksbanken uppgivna arten av bolagets verksamhet. Det innebär att man inte kan plöja ner vinster på ett icke förutsett vis. Slutligen förbinder man sig att regelbundet överlämna balansoch vinstoch förlusträkningar för bolaget till riksbanken. Detta är långt ifrån den skildring herr Karlsson i Huddinge gav av de fantastiska möjligheterna för företagen att dra staten vid näsan.

Herr talman! Det sista herr Regnéll sade var väl i polemik mot herr Hagnell, ty det var ju han som sade att man ingenting kunde göra åt detta och att det fanns så ofantligt många möjligheter att bolla med vad man tjänar i utlandet.

Herr talman! I motion nr II: 373 har jag försökt lägga en del principiella aspekter på en fråga, som ligger mig personligen varmt om hjärtat, nämligen utvecklingen i våra skärgårdsområden. Det visar sig att en rad olika principfrågor finner sin tillämpning på just detta problem. Jag har, såvitt jag kan förstå av uttalanden från skärgårdsbor och från personer med länsplaneringsuppgifter och liknande, lyckats fånga problemställningen någorlunda väl. De remissyttranden, som allmänna beredningsutskottet har infordrat och utskottets eget utlåtande visar att de här frågorna är väsentliga. De är långt ifrån lämnade utan uppmärksamhet tidigare, men jag tror att det finns anledning att titta litet grand ytterligare på dem. De principfrågor som man kan applicera på just denna frågeställning är sådana som har med miljövård att göra. Det är fråga om samordningen av olika statliga verksamhetsgrenar, det är fråga om den fysiska planeringen, det är fråga om lokaliseringspolitik och transportpolitik, för att nämna några exempel. Just miljövårdsaspekten är ju särskilt aktuell i debatten. Här är det inte bara fråga om att skydda naturtillgångar och oersättliga områden — det är också fråga om att skapa goda rekreationsmöjligheter för de människor som utnyttjar skärgårdsområdena för rekreationsändamål, och de blir allt fler. De planeringsproblem som aktualiseras av utvecklingen i skärgården är mångfasetterade. Jag påpekade i motionen att detta borde vara ett intressant försöksobjekt för den utveckling av nya planeringsmodeller som för närvarande pågår i kanslihuset. Det räcker inte med planeringsinsatser, någonting som allmänna beredningsutskottet tycks förutsätta; planeringsarbetet måste naturligtvis resultera i konkreta åtgärder, och det av flera skäl: dels med hänsyn till skärgårdsbefolkningen, som har rätt att kräva samma samhällsservice som andra medborgare här i landet, dels av rent samhällsekonomiska skäl. Vi blir alltmer medvetna om vad rekreationsmöjligheterna betyder ur samhällsekonomisk synpunkt. Goda rekreationsmöjligheter är en förutsättning för en alltmer ökande produktionsinsats av människorna. Just dessa områden i vårt land erbjuder enligt min uppfattning överlägsna rekreationsmöjligheter. Den samhällsekonomiska faktorn kan också värderas på följande sätt: om vi nu passivt bevittnar en avfolkning av dessa rekreationsområden, kommer vi om något eller några årtionden att bli tvungna att mer eller mindre betala människor för att flytta dit och sköta områdena. Rekreationsområdena fungerar inte utan att där finns människor året runt. Detta är på intet sätt frågeställningar som är aktuella bara för skärgårdsområdena. De gäller väl i stort sett alla glesbygder i vårt land som är föremål för utveckling ur turistsynpunkt, som är föremål för det rörliga friluftslivet. Det är här också en fråga om samordning av statliga åtgärder. Det är ju ett primärt och allmänt krav att sam hälleliga verksamheter skall samordnas. Att ge med den ena handen och ta med den andra får bara inte förekomma när det gäller statliga händer. Samordningen brister i dag på ett påtagligt sätt, inte bara när det gäller statliga åtgärder utan också i fråga om olika samhälleliga åtgärder på central, regional eller lokal nivå. Man måste alltså tillämpa en helhetssyn och konstatera att det här är fråga om ett inte minst regionalt problem. Det har man också gjort i Stockholms län. Samma betraktelsesätt bör slå igenom runtom i landet. Trots de mycket omfattande åtgärder som har vidtagits i Stockholms län kommer man dock till slutsatsen att insatserna inte räcker till. Jag är glad över utskottets och remissinstansernas positiva skrivning. Jag vill till och med kalla utskottets skrivning uppfordrande, ty det är uppenbarligen medvetet om angelägenheten av att dessa frågor uppmärksammas. Det finner ändå inte att något ytterligare initiativ från riksdagen skulle behövas. De aktionsmöjligheter som de statliga myndigheterna har i dag skall tydligen räcka till för att råda bot på missförhållanden och för att förebygga missförhållanden. Jag tolkar därför utskottets utlåtande som uppfordrande gentemot de ansvariga myndigheterna. Jag hoppas — men är inte helt säker på — att de riksdagsinitiativ som har tagits hittills räcker till. Det är frestande att yrka bifall till motionen i det läget, men om min positiva tolkning av utskottsutlåtandet håller, så betyder det att det inte behövs och av det skälet avstår jag. Jag hoppas naturligtvis att motionens anda skall slå igenom i de tillämpningar som utskottet enligt min bedömning uppfordrar de statliga, regionala och kommunala myndigheterna till i detta fall.

Herr talman! Jag tycker nog att den senaste ärade talarens tankar återfinns i utskottets utlåtande. Hela andan i utskottets utlåtande är ju egentligen ett medgivande att de motiv som legat bakom motionen är fullt berättigade, men att — som så vanligt är — rätt mycket håller på att göras. Jag tror att motionären kan känna sig ganska lugn inför vad som kommer att ske under den tid som ligger närmast framför oss. Jag tror att hans slutsats, att han inte behöver yrka bifall till motionen, är riktig. Det hedrar honom att han på det sättet har lagt band på en eventuell önskan att tillspetsa det hela. Jag vill bara, herr talman, utan att vidare gå in i detaljer yrka bifall till allmänna beredningsutskottets hemställan i dess utlåtande nr 40.
Herr talman! Jag ber att helt få instämma i de synpunkter, som framförts av herr Norrby och inte minst i motionen. Jag är verkligt angelägen att någonting sker för de människor som bor ute i skärgårdsområdena, inte minst i det skärgårdsområde som ligger i närheten av detta hus. Jag kan dock inte uppleva — och det var närmast därför jag begärde ordet — utskottets skrivning så positivt som herr Norrby vill göra, och som utskottets talesman också gav uttryck för här. Man behandlar hela motionen mycket artigt och hänsynsfullt, men när det sedan gäller att påfordra några åtgärder är det stopp. Därför upplever jag utskottets utlåtande visserligen inte som negativt men som till intet förpliktande, och det tycker jag är beklagligt med tanke på de människor det här gäller.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig, om jag oroats av frekvensen av felkrediteringar i skatteuppbörden efter övergången till ADB-system vid länsstyrelserna och vad jag i så fall ämnar vidta för åtgärder. Jag är medveten om att felaktiga krediteringar av skatt skett och att krediteringar i vissa fall dröjt för länge. Denna situation har förelegat huvudsakligen i storstadsregionerna och hänger samman med ovana hos både arbetsgivare och skatteuppbördsorgan vid de radikala förändringar i rutinerna som övergången till ADB-systemet inneburit. Centrala folkbokföringsoch uppbördsnämnden har sin uppmärksamhet riktad på förhållandet och har vidtagit åtgärder i syfte att avhjälpa liknande brister för framtiden.
Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det var emellertid inte något direkt svar på min fråga; det får man mycket sällan. Jag frågade om finansministern var oroad av de felkrediteringar som förekommer. Det har finansministern inte givit något uttryck för i svaret, vilket är synd. Detta är nämligen en mycket allvarlig fråga. Felaktigheterna medför att skattemyndigheterna ibland kräver människor som har betalt sin skatt och ibland betalat tillbaka pengar till andra människor som inte betalt skatten. Felkrediteringarna drabbar litet olika. 1 Hälsingborg krävde vi exempelvis stadens högst uppsatte person på skatt fastän den var betald. Det gjorde inte så mycket den gången, eftersom vederbörande förstod att ett fel hade begåtts. Det är värre när man kräver människor som inte inser att det föreligger något fel utan som har betalt skatt och sedan tror — vilket de borde ha lov att göra — att myndigheterna inte kräver människor som har betalt sin skatt. En del av de krävda betalar då skatt en gång till, och det är verkligen högst otillfredsställande. Människor litar på att myndigheterna handlar rätt, och det är ju mycket bra, men om felaktigheterna fortsätter alltför länge kommer vi slutligen i den situationen, att allmänheten inte anser sig kunna lita på myndigheterna. Jag tror man kan säga att vi har en ganska usel skattemoral här i landet, och den förbättras ju inte om den uppfattningen, den alltmer riktiga uppfattningen, sprider sig att myndigheterna kräver skatt litet hur som helst och inte har någon riktig ordning på sina papper. Det är verkligen ett allvarligt problem, herr finansminister! Dessa felaktigheter har uppstått efter ADB-systemets införande vid länsstyrelsernas uppbördsavdelningar, och förhållandena kan bli än värre. Vi står nämligen nu i begrepp att införa databehandling också vid de exekutiva myndigheterna. Så har redan skett på näraliggande håll, och resultatet är långt ifrån tillfredsställande, snarare i hög grad motsatsen. Om vi får det systemet infört vid de exekutiva myndigheterna i hela landet blir tillståndet på detta område med all säkerhet ännu sämre än det är nu. Jag hoppas att finansministern vill medverka till att förskona oss från det elände som då skulle drabba OSS.

Herr talman! Jag tror det är svårt att oroa finansministern, och det är naturligtvis i och för sig bra. Jag menar inte heller att oron skulle vara synlig hos finansministern personligen utan bara att den .skulle ha kommit till uttryck:i svaret på min fråga. Finansministern säger att man inte skall gråta över. spilld mjölk, och det är ju lätt att säga för oss båda, eftersom felen inte har drabbat oss utan de stackare som fått betala skatt två gånger. För dem är det ju litet värre. Sedan kan man naturligtvis rent principiellt fråga sig, om myndigheterna skall få införa ett sådant här system innan de verkligen vet att det klaffar till alla delar. Det är inte riktigt rätt att göra den skattebetalande allmänheten till något slags försöksdjur i detta hänseende. Vi får se hur det går — går det illa måste vi rätta till det. Men under tiden händer alla dessa olyckor. Jag tycker att man skulle vara litet försiktigare när man inför sådana här nymodigheter. Just detta att finansministern var förutseende och förutspådde svårigheterna borde ha varit en speciell anledning att ta det litet lugnare, så att man verkligen innan man införde systemet var säker på att det skulle fungera.
Herr talman! Låt mig säga ett par ord för att det inte skall kvarstå några missförstånd efter frågeställarens senaste inlägg, där han talade om »de stackare som fått betala skatt två gånger». Sker det en felaktig debitering finns ju alla möjligheter — vilket herr Sjöholm väl känner till — att få felen korrigerade, och de kommer att korrigeras. Vidare vill jag framhålla att denna kammare och medkammaren i stor enighet beslutat om övergången till ADB system. Jag vet inte om herr Sjöholm framförde några synpunkter vid det tillfället — men det är ju möjligt att vi inte hade nöjet att ha herr Sjöholm som värderad ledamot av kammaren då. I vart fall beslöt vi oss för att ta detta steg med vad det innebär, och jag tror att de svårigheter som här diskuterats ändå är av övergående natur.
Herr talman! Vi skall ju inte hålla på att diskutera alltför länge i anledning av en enkel fråga. Men när finansministern säger att misstagen kommer att rättas till vill jag framhålla att jag inte tror att detta sker i alla fall. Jag har nämligen låtit mig berättas att datamaskinerna ibland »hoppar» så att krediteringen görs på fel rad. En person som egentligen är skyldig skatt blir alltså i dylika fall inte sedermera debiterad, medan den som står på nästa rad felaktigt debiteras. Sådana fall har inträffat, och där är det högst osannolikt att det blir någon rättelse, om inte vederbörande själv uppmärksammar saken. Och som jag nyss sade tror den stora allmänheten att om myndigheter kräver, så är det rätt.

Herr talman! Herr Johansson i Växjö har frågat när jag avser att lägga fram förslag med anledning av en av 1965 års riksdag begärd utredning om ersättning för trafikskada orsakad av älg eller rådjur. Som svar vill jag meddela att jag räknar med att förslag i ämnet skall kunna underställas 1969 års riksdag.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Svaret var kort men klarläggande: vi kan alltså vänta en proposition under år 1969 i detta ärende. Jag hoppas att statsrådet skall lyckas utforma regeringsförslaget på ett sätt som tilltalar flertalet. Statsrådet vet liksom jag att det finns olika meningar om hur ersättningsförfarandet skall gå till när det gäller trafikskador uppkomna genom kollision med vilt och då främst älg. Som exempel kan nämnas att en kategori människor bestående av jägare och viltvårdare menar att det är fel att såsom nu sker ersättning lämnas från älgskadefonden, medan andra tycker att detta är fullt riktigt. Samtidigt finns det personer som hävdar att när samhället accepterar en viss stam av älg och rådjur bör det också vara statens uppgift att ersätta personoch sakskada som uppstår genom olyckshändelse förorsakad av kollision med ifrågavarande djur. Så har vi försäkringsbolagen som i dag vid helförsäkring täcker sådana skador och som säkerligen inte har något emot att garantera ett skydd för alla bilägare på basis av en premiehöjning. — Men jag är alldeles övertygad om att problematiken inte är av sådan art att det skulle vara omöjligt att finna en lösning som tillfredsställer de flesta.

Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat, om jag anser det vara lämpligt att ge utredningen rörande litteraturstöd m.m. i uppdrag att även ta upp frågan om att undanta böcker från mervärdeskatt. Utredningen rörande litteraturstöd m.m. tillsattes efter det att proposition lagts fram för riksdagen om mervärdeskatt. Litteraturutredningen har till uppgift att undersöka bokmarknadens problem, bl.a. med avseende på behovet av stöd för kulturellt värdefull litteratur, samt att lägga fram de förslag till åtgärder som utredningen kan ge anledning till. Den har däremot inte till uppgift att fungera som skatteutredning eller att ompröva nyligen fastlagda principer för beskattning.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, men jag behöver kanske inte säga honom att jag är litet ledsen över hans uttalande. Därutöver står jag också en smula häpen inför formuleringen i svarets sista mening. Givetvis skall litteraturutredningen inte fungera som skatteutredning eller som ett institut för omprövning av skatteprinciper, men det är inte fråga om detta. Den slutliga prövningen torde få ligga kvar hos finansministern och i någon mån hos riksdagen. Litteraturutredningen har bara att lägga fram förslag, om den nu skulle vilja göra det. Saken är den, att övergången till förbud mot bruttopriser kan leda till dels dyrare böcker — möjligen med undantag exempelvis för bestsellers —, dels färre utgivna titlar. Det hade därför varit naturligt att litteraturutredningen även skulle komma att syssla med bokpriserna, en fråga som mer än någon annan måste påverka bokhandelns funktion och litteraturens möjlighet att vinna spridning bland människorna. Inte minst från författarhåll har ordningen med omsättningsskatt och mervärdeskatt betecknats som olycklig. Denna beskattning kan enligt min mening anses utgöra en belastning på den svenska bokproduktionen. Man har sagt, att en satsning på skattefrihet för litteratur skulle kunna leda till konsumtionsvänligare prisnivå och gynna den litterära utvecklingen. Det var just detta sista som jag tänkte mig att litteraturutredningen skulle få överväga och bedöma för att eventuellt lägga fram ett förslag — inte att den skulle vara något slags skatteinstitut.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat, om jag vill medverka till att blinda personer erhåller befrielse från erläggandet av ljudradiolicens utan företeende av intyg angående medellöshet. Enligt vad jag inhämtat överväger televerket att i fortsättningen inte uppehålla krav på någon viss ordning för styrkandet av medellöshet i detta sammanhang.
Herr talman! Tillåt mig att uttrycka min glädje över det positiva svar som utbildningsminister Palme har lämnat på min enkla fråga. Jag är övertygad om att de blinda i vårt land är glada, om de slipper att för att bli befriade från ljudradiolicens behöva styrka att de är medellösa. Det är för många ganska genant att komma och begära ett dylikt intyg. Än en gång ber jag att få uttala mitt hjärtliga tack.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat om jag vill låta undersöka möjligheterna att bygga en vattentub mellan Bäckfjärden och Örnsköldsviksfjärden för att förse den senare med friskare och mera syrerikt vatten och för att skapa arbetstillfällen i en bygd med stora sysselsättningssvårigheter. Som interpellanten framhållit är vattnet i Örnsköldsviksfjärden synnerligen förorenat. Stora mängder såväl kommunalt som «industriellt avloppsvatten släpps ut i fjärden. Utbyggnad av reningsverk för det kommunala avloppsvattnet pågår emellertid och beräknas vara avslutad inom något år. Naturvårdsverket har nyligen tagit upp problemen med föroreningarna från cellulosafabrikerna i Örnsköldsvik. Från industrins sida har man utfäst sig att vidta åtgärder för att förbättra vattenförhållandena i fjärden. Bland annat avser man att minska utsläppet av lut. Möjligheterna att ytterligare minska föroreningsmängderna i avloppsvattnet kommer vidare att utredas. Härvid kommer naturvårdsverket också att — i samråd med kommunerna och industrin — undersöka möjligheten att bygga en vat tentub från Bäckfjärden för att tillföra Örnsköldsviksfjärden friskt vatten. Om undersökningen visar att projektet är lämpligt och genomförbart är det i och för sig möjligt att utföra anläggningen som beredskapsarbete.

Herr talman! Jag vill framföra ett tack till jordbruksministern för svaret på min interpellation och tillägga att jag är synnerligen tillfredsställd med svaret, som är så positivt man har anledning att önska. Vid tidigare tillfällen har jag använt riksdagens frågeinstitut för att genom interpellationer aktualisera frågan om åtgärder mot Örnsköldsviksfjärdens starkt förorenade vatten. Det är därför med tillfredsställelse jag noterar att naturvårdsverket har tagit upp problemen med föroreningarna från cellulosafabrikerna i Örnsköldsvik samt att man från industrins sida har utfäst sig att vidta åtgärder för att förbättra vattenförhållandena i fjärden. Som framgår av jordbruksministerns svar på den i dag aktuella interpellationen har jag frågat, om jordbruksministern vill undersöka möjligheterna att bygga en vattentub mellan Bäckfjärden och Örnsköldsviksfjärden för att förse den senare med friskare och mera syrerikt vatten. Arbetstillfällen skulle då även skapas i en bygd med stora sysselsättningssvårigheter. På detta har jordbruksministern svarat att saken skall undersökas, och om projektet visar sig lämpligt och genomförbart det bör vara möjligt att utföra anläggningen som beredskapsarbete. Jag tackar ännu en gång jordbruksministern för svaret och uttalar samtidigt den förhoppningen att de aktuella undersökningarna inte dröjer alltför länge samt att de kommer att ge positivt resultat.

Herr talman! Herr Lindahl har frågat mig, om jag kan meddela de erfarenheter man hittills har av det differentierade hastighetssystemet. Han har också frågat, om det är möjligt att få en rapport om effekterna av den intensiva trafikövervakning som pågick under ett veckoslut i augusti i år, och önskat upplysning om vilka åtgärder som planeras 1 syfte att öka trafiksäkerheten under vinterhalvåret. Försöken med differentierade hastighetsbegränsningar har ännu inte pågått tillräckligt länge för att närmare slutsatser skall kunna dras om effekten. De började den 8 maj i år och återupptogs i begränsad skala i september efter ett avbrott under sommaren. Trafiksäkerhetsverket har uppdragit åt statens väginstitut att studera olycksutvecklingen på vägar med en högsta tillåten hastighet av 110 eller 130 km i timmen och på vägar av motsvarande standard och trafikbelastning som har en högsta tillåten hastighet av 90 km i timmen. Dessutom följer man inom verket dagligen rapporter om inträffade dödsolyckor i trafiken för att, om olycksläget när det gäller 110 och 130 km-sträckorna skulle försämras, snabbt kunna besluta om sänkning av dessa hastighetsgränser. Trafiksäkerhetsver ket ägnar särskild uppmärksamhet åt frågan om en sänkning av de högre hastighetsgränserna över jul-, nyårsoch trettondagshelgerna. Det är givetvis väsentligt för trafiksäkerheten att trafikanterna inte missförstår hastighetssiffrorna på vägmärkena som en rekommendation att hålla angiven hastighet utan uppfattar dem på rätt sätt, d. v. s. som maximihastigheter som inte får överskridas. Likaså är det nödvändigt att påminna förarna om att de, oavsett hastighetsgränserna, vid varje tillfälle är skyldiga att köra med lägre hastighet, om trafiksäkerheten och andra omständigheter kräver det. Trafiksäkerhetsverket betonar detta i sin informationsverksamhet via TV, radio, annonser och affischer. Också NTF har lagt särskild vikt vid information i detta avseende i sin upplysningsverksamhet. När det i övrigt gäller särskilda åtgärder för att öka trafiksäkerheten under vinterperioden inriktar sig trafiksäkerhetsverket enligt den plan som gjorts upp bl.a. på att öka förarnas kunskaper om vinteroch mörkerkörning och på information om nödvändigheten av att bilägarna ser om sina fordon så att de blir säkrare i trafiken. Informationsinslagen i radio och TV anpassas kontinuerligt till rådande väderleksförhållanden. Den förstärkta trafikövervakning herr Lindahl syftar på pågick under tiden fredagen den 2 augusti t.o.m. söndagen den 4 augusti i år på Europaväg 4. Huvudsyftet var att, under den veckohelg som var den sista under semestern för ett stort antal människor, trafiksäkerheten och framkomligheten skulle ökas. Samtidigt ville man i större skala pröva samspelet mellan ett antal helikoptrar och ett förhållandevis stort antal markpatruller, främst motorcyklar. Enligt vad rikspolisstyrelsen meddelat som sin uppfattning hade övervakningsaktionen en utomordentligt gynnsam inverkan på trafiksäkerheten och framkomligheten. Under de dagar aktionen pågick inträffade på den aktuella vägsträckan inte någon trafikolycka med dödlig utgång eller svår kroppsskada. Trafikrytmen bedömdes vara jämnare och mindre hetsig än vanligt. Förhållandevis få förare överskred högsta tillåten hastighet, och de som färdades med låg hastighet underlättade omkörning. Utbrytningar ur bilköer var sällsynta. Förarna visade god respekt för trafikreglerna. I fråga om de beteenden som ägnades särskild uppmärksamhet rapporterades 4 förare för vårdslöshet i trafik, 9 för att de inte stannat vid huvudled, 20 för att de överskridit heldragen vit linje, 32 för omkörning på förbudssträcka och 38 för överträdelse av hastighetsbestämmelserna. Dessa siffror bedömdes som små i förhållande till trafikmängden. Övriga felhandlingar föranledde emellertid många ingripanden. Bl. a. konstaterades anmärkningsvärt många överträdelser av bestämmelserna för motorväg. Ett flertal gångtrafikanter och mopedförare anträffades på motorväg, och flera bilar hade stannat på motorvägarna, många gånger i samband med att liftare steg ur eller i bilen. Aktionen gav givetvis värdefulla erfarenheter för den trafikövervakning som pågår och enligt senast fastställda program är planerad och samordnad för tiden t.o.m. februari 1969. I den inriktning på speciella felbeteenden som förekommer beaktas givetvis de under vintermånaderna rådande väglagsoch mörkerförhållandena, som gör vissa felhandlingar särskilt farliga. För närvarande pågår en kontroll som avser fordonens däck och belysning. Genom trafiksäkerhetsverket sker en samordning av de trafiksäkerhetsåtgärder som vidtas i polisens, trafiksäkerhetsverkets och NTF:s verksamhet.

Herr talman! Jag vill först tacka statsrådet herr Lundkvist för svaret på min interpellation angående åtgärder för att öka trafiksäkerheten. Jag ställde mina frågor för sex veckor sedan, på höstriksdagens första dag. Vid denna tidpunkt, i mitten av oktober, kände jag i likhet med många andra stark oro inför den höga olycksfrekvensen. Enligt statistiska centralbyråns beräkningar trafikdödades under september månad i år 114 personer. I samma månad föregående år, omläggningsmånaden september, var motsvarande siffra 59. Bättre blir jämförelsegrunden om vi ser på år 1966. Även då var det i september 114 personer som trafikdödades. Inför hösten med kyla, mörker och betydande risker för halka var oron stor på många håll i vårt land, men oktobersiffrorna för olycksfrekvensen blev inte så oroväckande som man tidigare under hösten haft anledning befara. Under oktober i år trafikdödades nämligen enligt preliminära uppgifter som jag har tillgång till 103 personer. Det är i och för sig en fruktansvärd siffra, men bortsett från 1967, då antalet dödade var 90, får man ändå gå tillbaka till 1956 för att hitta en lägre siffra. Enligt uppgifter i pressen har antalet dödade och skadade fotgängare och cyklister ökat. Finns någon statistik tillgänglig på detta område? Jag har som sagt bara tillgång till pressuppgifter. Om dessa stämmer, så är utvecklingen inte särskilt överraskande — fotgängare och cyklister är ju mera oskyddade än andra trafikanter. Ökad varsamhet från Övriga trafikanters sida är därför nödvändig. Mot denna bakgrund har gårdagens besked att vi inom kort kan få en ny typ av polariserat bländfritt fordonsljus utomordentligt glädjande. Vid möte i mörker kan siktsträckan genom användande av sådant ljus tredubblas, vilket vore ett utomordentligt framsteg. Forskarnas besked härvidlag är, tycker jag, en verklig ljusglimt. Årets trafikfarligaste helger står nu för dörren. Av statsrådets svar framgår att vi kan emotse beslut om sänkning av hastighetsgränserna över jul-, nyårsoch trettondagshelgerna — ett besked som förvisso hälsas med tillfredsställelse. Jag återkommer ett ögonblick till frågan om billjuset. Jag tror att det är en mycket viktig sak som vi har anledning tänka på framför allt vid denna tid på året. Enligt en aktuell försäkringsstatistik ökar antalet skador även under vanliga nederbördsdagar, oavsett vilken tid av året det gäller. Det finns starka motiv för att bedriva forskning och inventera de möjligheter som står till buds för att höja säkerheten vid nedsatt sikt. Jag hälsar också med tillfredsställelse den samordning av olika trafiksäkerhetsåtgärder som nu sker genom trafiksäkerhetsverket. Statsrådets redogörelse för effekten av den intensifierade trafikövervakningen under tiden 2—4 augusti i år på Europaväg 4 är nästan sensationell, tycker jag. Att det inte inträffade mnågon trafikolycka med dödlig utgång under den aktuella övervakningsperioden bestyrker att bästa sättet att åstadkomma lugn, sans och måttfullhet i trafiken är att öka trafikövervakningen så mycket som möjligt. Jag hoppas att sådana aktioner — väl samordnade och med stor genomslagskraft — skall bli ett ofta återkommande inslag i trafiksäkerhetsarbetet.
Herr talman! Som herr Lindahl understrukit pågår ett arbete på bred front för att i olika avseenden skapa bättre underlag för trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder. Herr Lindahl ställde nu en fråga till mig på en speciell punkt — om det fanns statistik på antalet dödade och skadade fotgängare och cyklister. Det finns naturligtvis statistik också på detta område, men jag vill rent allmänt framhålla att beträffande statistikfrågorna är vi helt på det klara med att det måste skapas bättre metoder för både insamlingen och bearbetningen av statistiken än vi har i dag.

Till denna överläggning hade vi fått in ett mycket omfattande material, som belyser nödvändigheten av att vidta åtgärder för att åstadkomma samordning härvidlag, och departementet håller nu på att utarbeta direktiv för en förutsättningslös statlig utredning i syfte att få till stånd bättre förhållanden just när det gäller inhämtandet och bearbetningen av trafiksäkerhetsstatistik.

Herr talman!

Denna motion har behandlats av utskottet, som instämmer med mig och skriver att det är »önskvärt att den i motionen berörda undersökningen jämte överläggningar mellan Sverige och Norge kommer till stånd». Dessutom anför utskottet att regeringarna i dessa båda länder redan av Nordiska rådet har rekommenderats att medverka till att diskussioner inleds rörande möjligheterna att utvidga transittrafiken över trondheimsleden och att träffa avtal om muruviksanläggningens utnyttjande som reservhamn för transittrafiken med torrgods. Härigenom, anför utskottet, är motionärens önskemål tillgodosedda. Detta är kanske riktigt på sätt och vis. Jag önskade nämligen att överläggningar skulle komma till stånd. Nordiska rådets uttalande är en rekommendation till regeringarna, och dylika ärenden brukar väl behandlas på det sättet. Med mitt anförande vill jag bara vädja till regeringen att snarast tillse att dessa förhandlingar kommer till stånd — vilket utskottet också har tillstyrkt — och att diskussionerna skall föras med kraft och snabbhet så att de leder till ett positivt resultat i enlighet med vad jag önskat i min motion. Vi från vårt län uppträder ofta med önskemål om åtgärder som skall främja våra möjligheter att effektivt utbygga näringslivet. Då förklarar vanligen regeringen att den är positivt inställd och gärna vill åstadkomma något. Ibland brukar inrikesministern säga: »Bara vi får konkreta förslag är vi beredda att genomföra dem.» Här har man nu en konkret åtgärd, som verkligen har stor betydelse för vårt län och skulle kunna verka stimulerande på många sätt inte bara för näringslivet utan för alla som är bosatta inom området. Därför understryker jag att detta är viktigt och vädjar till regeringen att snarast föra förslaget vidare till ett positivt resultat. Herr talman! Jag har inte något yrkande.

Herr talman!

Statsrådet upplyste i detta svar om att det för närvarande pågår en forskning för att genom användande av isotoper fastställa från vilka oljelaster olja har släppts ut.

Herr talman! Jag vill bara fästa uppmärksamheten på detta. Med hänsyn till att frågan blir föremål för behandling av Nordiska rådet har jag inte något yrkande i det föreliggande läget.

Herr talman!

Det kan gälla medicinska eller tekniska problem av grundläggande betydelse eller det kan gälla samhällsvetenskapliga frågor vilkas lösning kräver mångåriga och dyrbara utredningar, det kan röra sig om sådant som utspridningen av gifter i naturen eller utforskandet av rymden. Gränsen mellan renodlad forskning och mera politiskt betingade synpunkter på forskningen kan också ibland vara svår att dra. Regeringens utredande och rådgivande organ för den långsiktiga planeringen av den svenska forskningspolitiken är ju forskningsberedningen. Sedan har vi forskningsråden, som administrerar stödet till forskningen, samt vidare den forskning som bedrivs vid universitetens och högskolornas institutioner. Det har ibland påtalats att det råder en viss oklarhet beträffande de olika forskningsorganens ansvarsområden och befogenheter. Senast har i yttranden till statsutskottet med anledning av de motioner som behandlas i detta utlåtande både universitetskanslersämbetet och Ingeniörsvetenskapsakademien gjort uttalanden som styrker dessa förmodanden. En översyn av de forskningsadministrativa organens verksamhet bör därför komma till stånd. Detta påyrkas både i motionerna och i en reservation till statsutskottets utlåtande. Denna reservation har biträtts av utskottets samtliga högerledamöter, men jag vill betona att det inte är fråga om något exklusivt högerönskemål. Jag vill därvid erinra om den liknande motion rörande forskningspolitikens framtida inriktning, organisation och administration som fru Sjövall väckte för ett par år sedan och som föranledde en mycket stor debatt här i kammaren. Majoriteten av kammarens ledamöter röstade den gången för bifall till den utredning som begärdes i motionen, under det att denna åsikt inte lyckats få majoritet i medkammaren. Det vore därför inte något uppseende väckande om dagens reservation till stasutskottets utlåtande nr 168 skulle vinna kammarens bifall, trots att reservationen bara är undertecknad av utskottets högerledamöter. Snarare vore det sensationellt, om kammaren i dag två år efter den föregående stora forskningsdebatten skulle inta en annan ståndpunkt än kammarens majoritet då gjorde. Jag skall inte ge mig in på någon större debatt om forskningspolitiken som sådan, eftersom det skulle bli en upprepning av den debatt som fördes för två år sedan, utan jag inskränker mig, herr talman, till att yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Som framgår både av herr Turessons yttrande och av den debatt som vi hade här för ett par år sedan och som han åberopade råder det i sak inga delade meningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Vi är fullt överens om forskningens stora betydelse i vårt samhälle och om nödvändigheten av att tid efter annan göra en översyn av de olika organ som handhar den, av arbetsfördelningen mella dessa organ, deras kompetensområden o.s.v. Vad som skiljer oss åt är bara att utskottsmajoriteten inte tror att man vinner något väsentligt med att tillsätta den av motionärerna begärda utredningen. Vi är också överens om att de slutliga avgörandena beträffande forskningens långsiktiga inriktning och prioriteringen mellan de olika forskningsområdena är en politisk bedömningsfråga och att dessa avgöranden måste ligga hos regering och riksdag. Åsikterna skiljer sig närmast om hur regering och riksdag skall få underlag för sina beslut. Utskottsmajoriteten anser att de organ som finns räcker till. Alla nödvändiga utredningar och förslag kan enligt vår åsikt komma från dessa organ, eventuellt på initiativ av regeringen eller forskningsberedningen. Motionärerna har själva varit så tveksamma att de tagit tillbaka hälften av sin motion och bara ställt yrkande om den sista hälften. även beträffande denna anser vi det emellertid tveksamt om man kan vinna något med den begärda utredningen, och därför yrkar jag, herr talman, bifall till utskottsmajoritetens förslag.